Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Men svaret är snarare en bakgrund och en beskrivning av förutsättningarna och kanske framför allt problemen. Jag hade gärna sett att regeringen mentalt kunnat klara av att ta sig över problemfokusfasen och själva bestämma vad man egentligen vill. Med nuvarande inställning blir det ganska reaktivt och kanske inte så proaktivt. Min interpellation syftar också till att fråga om regeringens egen plan och vad man har för mål och strategi för att ta sig till de 100 procent förnybart som ministern nämner.I interpellationssvaret säger statsrådet att "regeringen har en tydlig och framtidsinriktad agenda". Jag är lite skeptisk till det här med tydligheten. Jag tycker snarare att det är tvärtom. Man har tagit en mängd olika initiativ. Jag brukar i alla de här sammanhangen fråga vem det är som äger frågan om biodrivmedlen och hur man egentligen jobbar med den. Det finns en miljömålsberedning där jag sitter. Så sent som i onsdags hade vi en dragning om en fossiloberoende fordonsflotta. Är det Miljömålsberedningen som äger frågorna?Jag och Centerpartiet drev på för att transportfrågorna skulle komma in i Energikommissionen, som statsrådet leder och där även undertecknad sitter. Svaret var nej - de här frågorna ska hanteras vid sidan av. Det har också tillsatts en framtidsgrupp ledd av Maria Wetterstrand. Denna ska tillsammans med framtidsministern titta på frågorna om FFF-utredningen och hur man ska ta detta vidare.För min del skapar det här snarare otydlighet och svårighet att få ett klargörande om vem som äger frågorna och hur de egentligen ska hanteras. Men för att ställa konkreta frågor: I vilken form pågår det här arbetet i Regeringskansliet? Har man någon tidsplan? Hur har man förankrat processen i branschen? Finns det någon input som man tar in? Lyssnar man till branschen? Det är oerhört brådskande.Jag undrar också om det finns någon tidsplan för när man kan förvänta sig ett besked om huruvida skattenedsättningen får fortsätta ytterligare ett år. Som det ser ut nu är det så att man ansöker om en skattenedsättning samtidigt som man väljer att höja skatten i budgeten med tanke på EU:s regelverk.Det blir en hoppighet i systemet som knappast kan sägas vara vare sig tydlig eller långsiktig. Som det ser ut nu har Sverige klarat de mål på biodrivmedelssidan som vi har satt upp. Vi klarar det nästan dubbelt upp om man räknar som EU gör, även om vi nu kanske inte ska göra det. Men med dagens system ser det ut som att vi kanske riskerar att backa i stället. Det kanske är så att vi inte kommer att klara av våra egna mål till 2020 om inte frågan åtgärdas så snart som möjligt.Jag undrar därför, statsrådet: Hur ska man göra detta? I vilken form pågår arbetet på Regeringskansliet? Vad finns det för tidsplan, och hur har man förankrat processen?
Fru talman! Jag är något förvånad över tonen från Rickard Nordin. Rickard Nordin borde rimligtvis vid det här laget inse hur komplicerat detta är. Det är inte så att det i grunden råder någon åsiktsskillnad i vilja eller inriktning. Därom råder ganska stor enighet i kammaren och mellan såväl nuvarande regeringen och Centerpartiet som den förra borgerliga regeringen.Det som är komplicerat är att hitta ett system där vi kan fortsätta främja användningen av biodrivmedel och göra det på ett sätt som är helt förenligt med de statsstödsregler som gäller inom hela Europeiska unionen och som nyligen förändrades. Den förändringen föranledde den förra borgerliga regeringen att försöka vidta åtgärder för att det system vi har i Sverige, som fortsatt ska främja biodrivmedel, ska vara förenligt med de reglerna.Den gjorde det i en proposition som den sedermera i två ytterligare propositioner försökte justera för att slutligen ändå landa i slutsatsen att det ändå inte skulle klara de regelverk som finns i Europeiska unionen, och den fick dra tillbaka propositionen. Man tog på Regeringskansliet fram fyra propositioner under föregående regering, allt i syfte garantera ett fortsatt främjande av biodrivmedel. Det var ett mycket gott syfte. Men av arbetet blev det intet därför att man inte lyckades hitta ett system som tekniskt skulle kunna hålla.Det är mot den bakgrunden som den nuvarande regeringen nu steg för steg försöker att hitta just denna lösning. Hur går det till? frågar Rickard Nordin. Vi har tillsatt en statssekreterargrupp som gemensamt sitter mellan de olika departementen som är berörda. Det är inte bara ett departement. Eftersom det är en skattefråga berörs Finansdepartementet, och dessutom berörs Näringsdepartementet och Miljö och energidepartementet.Vi gör det i en tid när vi precis har haft ett regeringsskifte. Vi gör det dessutom just med det som Rickard Nordin efterfrågar, ett försök att hitta ett rådrum för att ha en bra dialog med branschen. Trots allt är det ändå den som sedan ska göra det. I de samtal jag har haft med branschen har man också efterfrågat en tid inte bara för konsultation i ett nytt system utan också, när vi väl har ett system framme, gott om tid för implementering. Det är därför regeringen har begärt uppskov ytterligare ett år. Jag kan i denna kammare säga att vi inte hade begärt det året i uppskov om vi inte trodde att vi skulle få det. Mot den bakgrunden pågår arbetet.Låt oss inte göra detta till någon trätofråga, för det är det inte, Rickard Nordin. I grund och botten är vi överens om att vi ska fortsätta att främja biodrivmedel. Sverige har väldigt goda förutsättningar för framtagande och utveckling av biodrivmedel och också avancerade sådana. Det som är hindret just nu är osäkerheten om regelverket vad gäller statsstöd. Det håller regeringen på att jobba med. Min förhoppning är att vi dessutom, nu när vi har begärt detta rådrum, ska kunna ha ytterligare fördjupad diskussion med branschen så att vi kan komma överens. Det gäller inte bara hur det nya regelverket ska tas fram och se ut utan också hur det ska implementeras. Det tror jag är minst lika viktigt. Arbetet pågår för fullt.Sedan blandar Rickard Nordin in hela frågan om transportsystemet. Ledamoten är väl medveten om att den förra regeringen beställde en utredning på 1 059 sidor som just handlar om detta. Vi ser framför oss att vi går vidare med denna. Om väldigt många av de punkterna råder det politisk konsensus i denna riksdag. Då är det viktigt att vi går vidare.
Fru talman! Tack återigen för svaren, statsrådet! Jag tror att statsrådet har helt rätt i att målsättningen är densamma för regeringen och Centerpartiet. Det är 100 procent förnybart som är målet. Ambitionen att ta sig dit är det som skiljer oss åt.Statsrådet säger själv att vi försökte fyra gånger med detta. Det är skillnaden. Vi försökte åtminstone fyra gånger. Nu har det snart gått ett helt riksdagsår. Ursäkten att vi precis har haft ett regeringsskifte fungerar inte riktigt längre. Nu är vi snart i april, och vi hade val i september. Jag har fortfarande inte sett någonting i en propositionslista.Jag undrar: Kommer det kanske någonting till hösten i de här frågorna? Det hade varit väldigt trevligt för branschen att i så fall få ett sådant besked, så att den vet hur den ska planera. Precis som ministern brukar argumentera att vi behöver långsiktiga spelregler på elmarknaden gäller detta i kanske ännu högre grad biodrivmedlen. Vi står inför så otroligt många startinvesteringar. Det är inte bara att man ska underhålla det som redan finns. Det finns så otroligt lite till att börja med.Skillnaden är att vi faktiskt försökte. Om jag ska vara lite konstruktiv och ge ministern ett par tips skulle jag kunna säga att en bra sak som man skulle kunna se över redan i vårändringsbudgeten är hur kompensationen beräknas. Branschen har själv sagt att det är någonting som man beräknar på medelpriser ganska långt bakåt i tiden för att sedan bestämma hur skatteregler framåt i tiden ska se ut. Det inser nog ministern - och jag ser ett litet nickande där - är ett ganska trubbigt instrument. Det skulle kunna gå att göra på kanske några kvartals basis så att man får en mycket mer aktuell reglering. Sedan får man justera det allteftersom, precis som man gör med en hel del andra skatter när det gäller företagande.Jag föreslår att ministern sätter sig ned tillsammans med branschen och tillsätter en liten task force för att ta hand om de frågorna tillsammans med statssekreterargruppen som är tillsatt. Man kan bjuda in SPBI, Lantmännen, Preem, Energimyndigheten, Scania och ett gäng andra relevanta aktörer. Sedan får man sätta sig ned, se till att hitta en lösning och kanske skicka ut lite vit rök när man väl har hittat lösningen.Det är väldigt viktigt att få med branschen så att vi inte tappar vare sig det höginblandade eller det låginblandade bränslet. Som det ser ut nu går större delen av etanolen man gör i Norrköping på export. Tyskarna har redan ett system som är i fas, och man ser att den utvecklingen bara kommer att öka. Investeringarna kommer att hamna där marknaden finns. Finns marknaden i Tyskland kommer investeringarna att hamna i Tyskland.Det finns en enorm potential i att byta ut den svarta kolatomen mot en grön kolatom och skapa jobb i en sektor där vi kanske behöver jobben allra bäst framför allt demografiskt sett. Det kan ge tusentals jobb på den svenska landsbygden där bonden blir den nya oljeshejken och den gröna kolatomen tar över.
Fru talman! Vi är nog helt överens om att det är en stor möjlighet.

Kanske vi som ett ledande land i Europeiska unionen i dag kan vara behjälpliga och hitta lösningar som också kan vara till hjälp för andra länder. Klimatfrågan och den globala uppvärmningen är inte en lokal fråga. Det är inte ens en europeisk fråga, utan frågan om uppvärmningen är global.Detta är komplicerat. Det tror jag att Rickard Nordin innerst inne förstår. Ett sätt är att man släpper fram ett antal propositioner och säger: Vi har i varje fall försökt. Det var ett gott försök, men tyvärr misslyckades det. Det arbetet blev till intet, och vi är tillbaka på ruta ett.Rickard Nordin undrar varför vi inte har löst detta under de sex månader vi har suttit vid makten. Det är lite modigt att ställa den frågan när man själv har haft åtta år på sig att sitta i en regering och vi fortfarande står med frågan, där vi i grund och botten är överens om vad vi vill. Det är själva åstadkommandet som är kompliceratHur ser då tidsplanen ut? Vi jobbar på. Vi har begärt - och det är också vår förhoppning att vi ska kunna få det - uppskov med detta i ytterligare ett år för att kunna ta fram ett förslag så snabbt det bara går. Vi ska ha en ordentlig remittering så att alla dessa parter som ledamoten talar om också får möjlighet att fördjupa sig och ha en bra dialog.Man ska också kunna komma överens om själva implementeringen, för jag tror att man ibland underskattar detta såväl i regeringen som i riksdagen. Det behövs i verkligheten också en tidsutdräkt för att kunna implementera det regelverk vi kommer att kunna komma överens om. Det kommer med nödvändighet att innebära förändringar jämfört med det nuvarande.Låt oss inte göra en trätofråga av något som inte är det! Vi jobbar så fort det bara går med detta, för det är centralt och en huvudanledning till att Sverige i dag är en ledande nation. Det är inte tillräckligt - det kan vi vara överens om - men Sverige är ändå en ledande nation när det gäller omställning av transportsektorn i Europeiska unionen. Det beror just på att vi har kunnat utveckla dessa biodrivmedel. Det har kunnat ske genom att vi har kunnat ha ett stöd till dessa, och det är detta stöd som har ifrågasatts därför att EU-regelverket har förändrats. Det är det vi måste finna en lösning på.Jag är tämligen säker på att vi kommer att kunna göra det. Men låt oss göra det ordentligt så att vi inte hamnar i samma situation som vi gjorde under föregående år, nämligen att det läggs fram propositioner som inte håller och att man sedan ska få fram ytterligare propositioner för att justera det som inte håller. I slutändan visar det sig ändå inte fungera.
Överkompensationsproblematiken, som egentligen har sin grund i Lissabonfördraget och inte handlar så mycket om ändrade spelregler från EU, är en sådan problematik. Man skulle kunna se över beräkningsmetoderna redan i vårändringsbudgeten, för detta är beräkningsmetoder som finns från Finansdepartementet och som Energimyndigheten har ansvar för. Det är någonting som vi skulle kunna styra ganska enkelt och ändra, åtminstone när det gäller tidsutdräkten.Är det någonting som ministern kan tänka sig att göra redan nu till våren? Det skulle göra ganska stor skillnad med tanke på det oljeprisfall vi faktiskt har haft. Då skulle man också kunna få ett annat utfall av de skattehöjningar som vi talar om. De skattehöjningar som finns skulle, om det vill sig illa, mer eller mindre kunna slå ut många av de svenska biobränslen som vi har i dag. De skulle åtminstone kunna slås ut på den svenska marknaden så att man i stället börjar exportera någon annanstans.Jag noterade att ministerns parti Socialdemokraterna som ett vallöfte skrev att de ville skapa långsiktiga spelregler för produktion av biodrivmedel i Sverige. Jag hoppas att det är ett vallöfte som man står fast vid, till skillnad från en del andra som vi har sett den här veckan. Detta är inte någonting som faller för att man vill göra på ett annat sätt och gynna en annan bransch i stället. Det här är en av de stora ödesfrågor vi har.Transportsektorn är en av de delar där vi har haft minst möjlighet hittills med tekniken att ställa om. Men vi ser en enorm potential. Om man bara skulle ta vara på den potentialen har vi dessutom enorma möjligheter i Sverige just med tanke på att en tredjedel av våra utsläpp kommer från transportsektorn. Där finns otroligt mycket att göra. Och det ser ännu värre ut om man blickar ut i en del andra länder.
Fru talman! Låt mig avslutningsvis tacka för en viktig debatt. Det är trots allt så som ledamoten själv säger: Detta är en av de största utmaningar vi har i energisektorn. Vi vill att människor ska kunna röra sig fritt. Vi vill kunna frakta varor kors och tvärs inte bara över vårt avlånga land utan också över hela globen, och vi vill kunna göra det på ett sådant sätt att det inte förstör vår miljö.I det arbetet, i alla fall under de kommande decennierna, är jag fullständigt övertygad om att biodrivmedel har en viktig roll att spela. I denna roll finns det också en potential i form av jobb och tillväxt såväl lokalt som till exportändamål. Därför är det angeläget för regeringen att försöka hitta en lösning på detta.Jag vill dock varna för hållningen att det finns lätta saker att göra. Om det hade varit så enkelt hade det redan gjorts under föregående regerings tid. Detta är komplicerade system, och jag tror att det är viktigt att vi gör det här ordentligt nu - gärna över blockgränserna och gärna med en bred samsyn. I grund och botten råder det ju inte någon åsiktsskillnad om vad vi borde åstadkomma. Det är hurDet är mot den bakgrunden denna regering kommer att göra detta steg för steg i tät dialog med branschen, nu när vi ändå har lite mer tid på oss.